Fru talman!

Kommunikationsministern sade att han ibland ville lägga en mänsklig aspekt på fördelningen av väganslagspengarna och att han gjorde det när han hade blivit föremål för uppvaktningar av landshövdingar, representanter för kommunstyrelser och andra potentater. I det här fallet har det märkliga inträffat att den utomordentligt välgrundade motionen avlevererades under ordinarie motionstid i januari i år. Någon vecka senare meddelades det i dagspressen att en enskild ledamot av denna kammare hade skrivit ett brev till kommunikationsministern med ungefär samma yrkande, dvs. om pengar till denna vägomläggning.

Detta är en mycket egendomlig beslutsordning.

Sedan tänkte jag, fru talman, säga några ord med anledning av punkten 6 i betänkandet som gäller järnvägskorsningar. SJ har 25 536 vägövergångar i markplanet. Av dem är 4 191 försedda med skyddsanordningar i form av bommar av olika slag, ljudoch ljussignaler, ljudsignaler eller ljussignaler, under det att 21 345 korsningar är helt oskyddade. Det finns icke någon mänsklig möjlighet att ens tänka sig att dessa 21345 vägövergångar skall kunna förses med skyddsanordningar inom överskådlig tid — det skulle dessutom medföra en orimlig kostnad — utan den enda möjligheten att öka säkerheten är att försöka nedbringa antalet sådana övergångar, och det kan man göra ganska radikalt. När SJ för ett antal år sedan började förbereda sin försöksverksamhet med höghastighetståg valde man ut sträckan Hallsberg-Töreboda, där spåret lämpar sig bra för sådan försöksverksamhet. Det är en sträcka på 70 kilometer, och där fanns det då 90 korsningar i markplanet, varav 15 med skyddsanordningar. Man satte i gång och försökte rationalisera bort övergångar, och i dag har dessa 90 nedbringats till 30 — alltså en tredjedel — och samtliga är försedda med skyddsanordningar. Detta visar att man kan rationalisera med en del åtgärder, delvis av fastighetsreglerande natur — man kan exempelvis byta bonden A:s äga, som ligger på fel sida om järnvägen åt ena hållet, mot bonden B:s äga, som ligger på fel sida om järnvägen åt andra hållet, och på det sättet onödiggöra två övergångar. På sträckan Hallsberg-Töreboda var det alltså en övergång på var 700:e meter. Eftersom bromssträckan för ett expresståg som framförs i 130 kilometers fart är 800 meter, förstår man att det är orimligt att tänka sig att det skall gå att snabbt stanna tåget. Det går alltså att få ner antalet övergångar högst väsentligt. Om vi säger att vi skulle kunna minska de där 25 536 järnvägsövergångarna till en tredjedel, återstår det bara 8 500, och då börjar vi närma oss ett antal där det är ekonomiskt tänkbart att förse dem med skyddsanordningar. Om det kostar 50 000 kr. per övergång, blir det alltså en investeringskostnad av i runt tal 200 milj.kr. för att förse det så starkt nedbringade antalet korsningar i markplanet med skyddsanordningar. Vi kan väl vara överens om att det är en överkomlig summa. Den skulle däremot inte bli överkomlig om antalet övergångar inte nedbringades. Nu vet jag att det redan för ett halvår sedan utgick order till SJ:s samtliga bandistrikt att vidta åtgärder för att inventera alla dessa övergångar och komma med förslag rörande vilka som kan rationaliseras bort. Sedan skall förslag framläggas om hur återstoden skall kunna förses med skyddsanordningar. Där är alltså ett arbete på gång, och vi har väl anledning att vänta oss att man återkommer till riksdagen med begäran om de pengar som erfordras för denna höjning av säkerheten på SJ. Avslutningsvis vill jag säga att säkerheten inom järnvägstrafiken här i landet är mycket hög. Det är naturligtvis tragiskt när det inträffar en olycka, men olycksfrekvensen är låg och säkerheten är ingenting att anmärka på. Men kan man öka den ytterligare skall man självfallet göra det, och detta är en väg. Fru talman! Jag tillåter mig yrka bifall till den motion som jag inledningsvis nämnde, nämligen motionen 864.

Fru talman! I motionen 211 har tagits upp frågan om vägunderhåll i vissa speciella områden, nämligen de områden som i den fysiska riksplanen betecknas som riksintressanta bl.a. för det rörliga friluftslivet. Områdena är norra Kalmar läns och Östergötlands skärgårdskust, norra Bohusläns skärgårdskust och norra Ångermanlands brantkust. Syftet med motionen har varit att åstadkomma ett stopp för undantagandet av vägar från allmänt underhåll i de kommuner som är belägna i de nämnda områdena. Kommunerna i dessa områden har i samverkan med länsstyrelserna med stor intensitet gått in för planeringen i enlighet med den fysiska riksplanens intentioner. I planeringen kommer kommunikationsfrågorna in som en viktig del. Det är givetvis med en viss irritation som kommunerna konstaterar att under pågående planering vägar undantas från allmänt underhåll. I riksintressets namn finns det särskild anledning att iaktta återhållsamhet när det gäller indragning i de nämnda områdena, i varje fall intill dess att planeringen visar vilka vägbehov som föreligger för att man skall kunna tillfredsställa riksplanens intentioner. Som exempel på indragningar i en av de berörda kommunerna, Västerviks kommun, kan jag nämna att under senare tid har nio vägar undantagits från allmänt underhåll. Vägverket aktualiserade i slutet av 1974 indragning av underhållet för ytterligare fyra vägar och meddelade samtidigt att ytterligare förslag om indragning av vägunderhåll kommer att framföras. En del av de nämnda vägarna har en betydande längd och även avsevärd betydelse bl.a. för det rörliga friluftslivet i området. Utskottet har i sin skrivning angivit att det kan synas motiverat att pröva återförandet av vägar med enskilt underhåll till allmänt underhåll. Den skrivningen är tillfredsställande, men för att jag skulle ha känt mig nöjd borde den bättre ha överensstämt med motionen 211. Regeringen har nu i proposition nr 46 föreslagit samordning av samhällsinsatserna för rekreation och turism. I propositionen föreslås bl.a. att de inledningsvis nämnda områdena skall markeras som primära re = Nr 49 kreationsområden. I dessa områden skall, enligt propositionen, de sam Torsdagen den lade samhällsinsatserna mera ingående prövas och prioriteras. Jag för 3 april 1975 ” utsätter att i dessa sammanhang även vägoch kommunikationsfrågorna. I kommer att beaktas. Jag tror att dessa överväganden kommer att få en = Anslag till vägväseninriktning som överensstämmer med de synpunkter som framförts i mo = det, m.m. tionen 211, och jag har därför inte anledning att framställa något särskilt yrkande.

Fru talman! Det har legat något av en triumfatorisk glädje över de upprepade konstaterandena att det här föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande. Det är naturligtvis bra att utskottet är enigt, under den förutsättningen att de förslag som föreligger är bra. Det är väl fullt naturligt att de många motionärer som fått sina motioner avstyrkta inte känner samma triumfatoriska glädje. Men riksdagsmotionärer är ganska vana vid att inte vinna gehör för sina synpunkter. Det är värre för de människor i olika delar av landet som med spänning följer riksdagsarbetet, i synnerhet när det gäller en sak som är så väsentlig som vägarna i deras hemtrakter. 1971 uttalade kommunikationsministern i statsverkspropositionen och senare även trafikutskottet att det skulle bli något av nya signaler i fråga om väginvesteringarna. Kommunikationsministern sade bl.a. att det utvidgade utvecklingsarbetet skulle lämna utrymme för större hänsynstagande till regionalpolitik och samhällsekonomi vid planeringarna. Trafikutskottet skrev ungefär så här: Den integrerade vägoch trafikplanering som nu bör eftersträvas måste vidare ske i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort och i högre grad än hittills samordnas med en aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik. Arbetsmarknadspolitiska och allmänt näringspolitiska målsättningar måste härvid beaktas, varjämte hänsyn måste tas till trafikmässiga och miljömässiga synpunkter. De resurser som avsetts för vägändamål bör i enlighet härmed fördelas på ett sådant sätt att alla delar av landet får ett vägnät som tillsammans med andra åtgärder skapar bättre förutsättningar för befolkningsoch näringsutvecklingen.

Denna regionalpolitik måste, om den över huvud taget skall vara värd namnet, bygga på kommunikationer och kommu nikationsmöjligheter av en viss kvalitet, -.” Sedan talar han om att 127 man måste se till att även vägarna ute i periferin blir farbara och godtagbara. När detta sades pågick förarbetet till en flerårsplan. I denna flerårsplan var fördelningen i vad gäller riksvägarna — och jag talar i fortsättningen bara om dem — mycket skev. När vägverket anger sin investeringsram, talar verket också om vilka vägarbeten som skall prioriteras. Vägverket hade i detta fall tagit upp så pass mycket att länsmyndigheten endast hade något över 1 milj.kr. att disponera för hela femårsperioden. I dagens läge håller vägverket åter på med att göra upp en flerårsplan. Enligt föreslagna investeringsramar får Kristianstads län 132,5 milj.kr. Av detta belopp är 103,9 milj.kr. tagna i anspråk. Länsmyndigheten får alltså 28,6 milj.kr. att använda under perioden. Det ger inte stora möjligheter att skapa något slags regionalpolitik eller tillgodose de näringspolitiska kraven. Jag har tillsammans med ett par riksdagsmän från länet tillhörande andra partier motionerat om och påpekat att detta är ett förhållande som inte är godtagbart. Hur har då trafikutskottet behandlat denna fråga? Någon av de tidigare talarna hade drabbats av samma förbannelse som vår motion.

Vi tycker att vägverkets prioritering inte är riktig. Vad har då prioriterats? Jo, ett par europavägar som går genom länet - E4 och E 6. E 6 var för en stund sedan på tapeten här i kammaren. Det är kanske nödvändigt att bygga ut dessa vägar och jag vill inte säga att de inte skall byggas ut. Men såsom länsstyrelsen har sagt är det inte riktigt att ett par sådana vägprojekt, som egentligen betyder ganska litet för länets regionalpolitik och näringspolitik, skall ta hela investeringen i anspråk. Då kan man råka in i besvärliga förhållanden. Om jag inte har räknat fel, får Kristianstads län för investeringar i riksvägar under 10-15 år disponera ungefär 26-27 milj.kr., vilket inte kan vara rimligt. Men var skall man då få ytterligare pengar till sådana här investeringar?

Jag kan gott upprepa detta eftersom vi naturligtvis skall se till att den nya vägpolitiken skall få ett genomslag i det praktiska livet.” Så har kommunikationsministern sagt. Jag kan själv inte göra några prioriteringar. Det är jag inte kapabel Nr 49 till, men jag vill understryka att kommunikationsministern var fullt inne Torsdagen den på att man måste se till att regionalpolitiska och näringspolitiska hänsyn 3 april 1975 också tas då det gäller att investera i vägar. Det har nu inte skett i —- Kristianstads län, och jag vill gärna säga att det som initierat den motion = Anslag till vägväsensom jag har skrivit och som mina kamrater skrivit på bl.a. är länsstyrelens — det, m.m. reaktion. Länsstyrelsen skriver i det yttrande som infordrats över de förslag till långtidsplaner som sänts ut på remiss: ”Länsstyrelsen anser att om de ramar, som tilldelats länet, kommer att ligga till grund för det framtida vägbyggandet i länet kommer detta att få allvarliga konsekvenser för framkomlighet och trafiksäkerhet. Länsstyrelsen vill särskilt framhålla att Kristianstad län är — efter Stockholms och Malmöhus län — det mest olycksdrabbade länet i riket när det gäller trafikolyckor. En snabb förbättring av befintligt vägnät för att förbättra trafiksäkerheten är därför en angelägenhet av högsta prioritet. Länsstyrelsen vill vidare framhålla att hälften av rambeloppet hänför sig till de interregionala förbindelserna E4 och E6. Även om dessa vägar inte får undervärderas från länets synpunkt får de dock betraktas som huvudriksvägar, som inte i sin helhet borde belasta länets anslagsramar. Genom att ett så stort belopp tas i anspråk för dessa båda vägar blir det för det regionala vägnätet disponibla beloppet helt oacceptabelt.” Detta är sålunda vad den regionala myndigheten har yttrat på dessa punkter. Det talas här om att utskottet är enigt, och det är väl bra att man är överens i utskottet, men jag vill hävda att utskottets betänkande inte stämmer överens med vad befolkningen i Österlen anser. Där tycker vi nämligen att orsaken till att vår del av länet för en så svår kamp för att behålla sin befolkning och sin standard är för det första vägnätet och för det andra utbildningen. På intetdera av dessa områden har staten investerat de medel som erfordrats för att hålla standarden uppe. Inte heller för dem som bor i den mera industrialiserade delen av länet, där det går en pulsåder rakt igenom med stor fara för trafikolyckor, är det särskilt uppmuntrande att höra att trafikutskottet antingen har ställt sig likgiltigt eller inte kunnat gripa in i den byråkratism som råder. Man måste iaktta den vanliga ordningen: här gäller väglagen och vägkungörelsen, och det är vägverket och de lokala myndigheterna som får ordna detta. Riksdagen kan inte säga att den vill ha en annan ordning. Jag har inget yrkande, eftersom det vore meningslöst att ställa ett sådant. Jag ville bara tala om att många är besvikna över att det inte blir ett annat, ett mera människovänligt och glesbygdsvänligt yttrande över vår motion.

Fru talman! I och med herr Henmarks inlägg är väl den sista vägstumpen avklarad i dagens debatt. Detta inlägg var rätt intressant. För någon timme sedan hade vi en 129 debatt där man förordade ökade anslag till E 6. Herr Henmark vänder sig nu mot att det har varit alltför kraftiga satsningar på E 6. Detta visar på ett utomordentligt sätt att det är skönt att vi inte här i riksdagen skall fatta beslut om den ena eller andra vägen, utan har att följa väglagens bestämmelser. Sedan vill jag till herr Henmark säga att om länsstyrelsen i Kristianstads län inte är nöjd med de prioriteringar som görs i flerårsplanerna, finns det möjlighet att överklaga. Mig veterligt har emellertid inte länsstyrelsen överklagat flerårsplanen för Kristianstads län.
Fru talman! Såvitt jag vet sade jag inte att E 6 fått för mycket pengar. Jag citerade däremot länsstyrelsen, att om man behöver så mycket pengar för investeringar i denna väg är det inte riktigt att hela beloppet tas ur den ram länet har fått. Jag tror inte vår länsstyrelse har den inställningen att man vill grunda sitt arbete på överklaganden.

Fru talman! Vi hade här i kammaren i höstas, närmare bestämt den 26 november, en stor interpellationsdebatt med anledning av kommunikationsministerns tidigare uttalande om behovet av att lägga ned en del trafiksvaga bandelar. Representanter från alla oppositionspartierna deltog, och vi var alla rörande samstämmiga om nödvändigheten av att slå vakt om järnvägarna och så långt möjligt förhindra nedläggningar av bandelar, i varje fall under pågående utredningsarbete. För egen del hade jag vid det tillfället frågat om inte kommunikationsministern delade uppfattningen att en samhällsekonomisk syn bör läggas på problemet med upprätthållande av trafiksvaga bandelar och om det inte för bedömningen av anslaget till olönsam trafik är angeläget att avvakta resultatet av den trafikpolitiska utredningens arbete. Vi interpellanter var väl överens om att det är nödvändigt att vänta och se vad denna utredning kan komma fram till — om den kan ge oss underlaget för en mera helgjuten bedömning av vad järnvägarna samhällsekonomiskt betyder för vårt land. Utredningen har som en av sina arbetsuppgifter att försöka få fram kalkylmetoder med vilkas hjälp samhällsekonomiska beräkningar kan göras. Det finns i detta sammanhang skäl att lägga märke till olika länsstyrelsers uppfattning om trafiksvaga bandelars betydelse, vilken har framkommit i samband med deras arbete med den regionala trafikplaneringen. Man värderar i allmänhet bandelarna högt, och speciellt trycker man på att de här frågorna måste ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Också kommunerna tar ju i regel aktiv del i kampen för att behålla järnvägstrafik. Jag behöver bara hänvisa till hur kommunerna kring Fryksdalsbanan och inlandsbanan agerat —- hur man har försökt bilda opinion för att påverka SJ och andra myndigheter men också hur man bidragit till att skapa goodwill för tågresandet genom åtgärder av olika slag. På Frykdalsbanan har man t.ex. satt in tågvärdinnor på tågen. Det är inget tvivel om att t.ex. Fryksdalsbanekommittén betytt ofantligt mycket för att persontrafiken på banan i dag tydligen inte är aktuell för nedläggning. Något liknande är nu på gång när det gäller inlandsbanan. Denna bana måste givetvis ses i ett stort sammanhang, och därför är det angeläget att beslutsunderlaget kan bli så fullödigt som möjligt när ställning skall tas till den framtida trafiken på banan. I enlighet med de krav 1963 års trafikpolitik ställer på SJ skall verksamheten drivas företagsekonomiskt och företaget skall ersättas för bristunderskott på sådana s.k. olönsamma järnvägslinjer, vilka anses utgöra en belastning för SJ men där trafiken bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl. Ersättningens storlek skall grundas på en vart tredje år förnyad bandelsundersökning. Metodiken vid de här undersökningarna har ju debatterats en hel del. Jag vill som exempel hänvisa till riksdagens revisorers yttrande. I detta har metodiken vid beräkningen av underskottet på trafiksvaga bandelar kritiserats. Riksdagens revisorer har också tvivlat på riktigheten av att använda en trafiksvag bandels driftunderskott som enda kriterium på att trafiken på denna bandel bör läggas ned. De har också sagt att uppdelningen av järnvägsnätet i ett lönsamt och ett olönsamt bannät kommit att bli alltmer konstlad. Vi vill på vårt håll naturligtvis inte gå i god för att SJ:s beräkningsmetoder är riktiga. De kan säkert diskuteras. Men vad vi framför allt vänt oss emot är de trafikpolitiska riktlinjer som är gällande. Vi vänder oss alltså mot andan i 1963 års trafikpolitiska beslut och förväntar oss givetvis också att den trafikpolitiska utredningen skall leda fram till ett beslut, som på ett helt annat sätt ger utrymme för samhällsekonomiska värderingar. Men när det gäller järnvägstrafiken innebär ändå 1963 års beslut som på ett helt annat sätt ger utrymme för samhällsekonomiska samhället skall kunna ge bidrag till den trafik som behöver bibehållas av samhälleliga skäl. Och vi har förfäktat den åsikten att så länge 1963 års trafikpolitik gäller bör SJ också få den ersättning man begär för att upprätthålla driften på de trafiksvaga bandelarna. Därigenom möjliggörs att trafiken kan fortsätta. Nu innebär departementschefens förslag en betydande höjning av anslaget till olönsam trafik — det skall villigt erkännas — men fortfarande fattas dock 67 miljoner innan SJ:s anslagsäskande när det gäller den s.k. olönsamma trafiken blivit tillgodosett. Departementschefen säger att han för sin del tagit hänsyn till taxehöjningen den 1 november 1974 och att man i propositionen använt en beräkningsmetodik som i vissa hänseenden avviker från SJ:s. Den beräkningsmetodiken har dock icke redovisats, vilket också gäller effekten av taxehöjningen den I november 1974. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid betänkandet. Frågan om den olönsamma trafiken vid SJ hör inte bara ihop med bandelars nedläggande. I de här dagarna har denna fråga fått en särskild aktualitet och jag skulle gärna vilja passa på att säga några ord om detta. En rationaliseringsvåg sveper nu fram över SJ; enligt tidningsuppgifter skall ca 180 orter beröras av trafikförändringar som skall träda i kraft den 1 juni 1975. Bara inom Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Kronobergs län lägger SJ enligt samma uppgift om eller ned trafiken på sammanlagt 92 platser. Åtgärderna kan vara olika: nedläggning av stationer, nedläggning av styckegodstrafik, indragning av tåg m.m. Det här har helt naturligt vållat oro ute i kommunerna. Man anser att de aviserade åtgärderna sker helt vid sidan av den pågående regionala trafikplaneringen och också står i strid med denna. Kommunförbundet skall också ha påpekat i en skrivelse till kommunikationsdepartementet att de planerade förändringarna medför kostnadsövervältring på kommunerna. Nu fastställde regeringen en ändring av föreskrifterna — gällande fr.o.m. den 1 januari i år — i fråga om handläggning av ärenden som berör nedläggning av icke lönsamma järnvägsstationer. Där sägs att om det vid SJ planeras nedläggning av station eller helt trafikslag vid sådan station skall berörd kommun underrättas snarast eller senast åtta månader före tidpunkten för nedläggningen. Frågan är om denna bestämmelse överallt har kunnat följas. Om kommunen motsätter sig nedläggningen kan den påkalla regeringens prövning av frågan genom framställning senast sju månader före den angivna tidpunkten för nedläggningen. Vad som händer nu är att kommunerna i stort antal — bortemot ett 50-tal — har överklagat nedläggningsbesluten. Departementet är tydligen överhopat, och det finns skäl att fråga: Hinner departementet klara alla dessa ärenden före den 1 juni? Jag hade velat ställa den frågan till kommunikationsministern om han hade varit kvar här. Vad händer om man inte hinner? Kommer SJ ändå att genomföra sina planer? Jag har, herr talman, velat peka på de här aktuella problemen bl.a. därför att vi i vår trafikpolitiska motion, liksom tidigare år, krävt att anslaget till bibehållande av olönsamma stationer bör ses över och höjas kraftigt. Egentligen hör denna fråga hemma inom det ämnesområde vi nu diskuterar. Vi får väl anledning att återkomma till detta i en senare debatt, men jag har ansett att vårt motionskrav i och med detta fått förnyad aktualitet.

Herr talman! Bara några reflexioner i anledning av trafikutskottets behandling av motionen 50 där jag hemställer att kvinna som haft rätt att utnyttja SJ:s pensionärsbiljett på grund av åtnjutande av hustrutillägg skall få behålla denna förmån även om hon blir änka utan att vara folkpensionär. Den kvinna som före sin makes bortgång haft rätt att använda sig av denna förmån har svårt att förstå anledningen till att denna dras in i och med makens bortgång. I övervägande antal fall har hennes ekonomiska ställning snarare försämrats än förbättrats genom att hon blivit änka. Enligt min mening vore det från humanitär synpunkt och från rättvisesynpunkt motiverat att en kvinna som fått utnyttja pensionärsbiljett på grund av att hon åtnjuter hustrutillägg får göra detta även om maken skulle ha avlidit. Det kan inte från SJ:s synpunkt ha en avgörande ekonomisk betydelse om de änkor det här kan vara fråga om finge rätt att behålla sin pensionärsbiljett. Det kan bara vara fråga om ett relativt litet antal, och man kan inte anföra samhällsekonomiska betänkligheter i sammanhanget. Däremot kan det betyda en ekonomisk förlust för den änka som förlorar sin rätt till pensionärsbiljett. Utskottet har, som jag tycker, på ett kallsinnigt sätt avfärdat mitt motionsyrkande med motivering av att det inte minst är svåra gränsdragningsproblem det här kan vara fråga om. Jag skulle vara tacksam om utskottets talesman ville närmare motivera vad utskottet avser med ”gränsdragningsproblem”. Det är ju hela tiden bara fråga om de kvinnor som tidigare haft rätt att utnyttja SJ:s pensionärsbiljett — inga andra. Om dessa kvinnor finge behålla sin pensionärsbiljett skulle detta inte innebära, såvitt jag förstår, några gränsdragningsproblem. Med det anförda, herr talman, har jag velat ge min mening till känna.
Herr talman! Först några ord till herr Börjesson i Falköping. Han ville att jag skulle motivera utskottets ställningstagande när det gäller frågan om änkors möjlighet att få behålla sin rätt att resa för halv biljett på tågen. Det har jag gjort vid ett tidigare tillfälle här i riksdagen, och då tyckte jag mig förstå att herr Börjesson fann att det förelåg skäl också för utskottets ställningstagande. Våra skäl är följande: Man har tyckt att om en hustru till en folkpensionär själv inte är folkpensionär men har hustrutillägg är det rimligt och skäligt att de två makarna skall kunna göra resor tillsammans. Därför får hon denna förmån att resa på halv biljett trots att hon inte är folkpensionär. Om sedan maken dör kommer hon inte i någon bättre situation än tidigare, det är sant. Men själva motivet att två makar skall kunna göra sällskap är borta. Då kommer gränsdragningsproblemen när det gäller andra kvinnor i 60-årsåldern, t.ex. hemmadöttrar som hela sitt liv ägnat sig åt att hjälpa gamla föräldrar och som är precis lika ensamma och kan ha det lika besvärligt och knappt men inte har denna möjlighet. Det finns alltså gränsdragningsproblem — sedan kan man bedöma dem olika. Utskottet har vid tidigare tillfälle sagt att man bör undersöka möjligheterna att utvidga pensionärsresorna. Den uppfattningen står utskottet fast vid, men vi har i detta sammanhang velat peka på att frågan inte är så enkel som man vid första ögonkastet tycker att den är. Sedan några ord till herr Magnusson i Kristinehamn. Jag måste säga att jag var utomordentligt förvånad över hans anförande. Man skulle kunna tro att herr Magnusson inte har varit närvarande i trafikutskottet, men det har han varit. Han har själv varit med och beslutat att alla frågor som gäller de allmänna trafikpolitiska riktlinjerna skall behandlas i ett särskilt betänkande, som f. n. är föremål för behandling i utskottet och som kommer upp här i riksdagen senare i vår. Det gäller motioner från vänsterpartiet kommunisterna, moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, men vi har sagt att det där tar vi i ett sammanhang — nu skall vi endast behandla själva frågan om anslag till olönsamma järnvägar. När herr Magnusson nu försöker dra upp en stor debatt, framhåller att han är motståndare till de trafikpolitiska riktlinjerna och börjar tala om Fryksdalsbanan, inlandsbanan osv., måste jag säga att detta inte hör hemma i den här debatten. Vi skall ta upp de frågorna senare. Herr Magnusson har själv varit med och beslutat att så skall ske.

Nu har trafiken ökat, och därför kan vi veta att det underskott som SJ uppger är för stort. Följaktligen finns det ingen anledning att ge precis vad SJ har begärt.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

Herr talman! Det är sant, herr Sven Gustafson i Göteborg, att det finns andra kvinnor som inte har haft den förmån vi talar om, men här är det hela tiden fråga om en förmån som vederbörande har haft men förlorar i och med att maken går bort. Det skall vi hålla i minnet när vi bedömer den här frågan och gör jämförelser med andra kvinnor. Jag är övertygad om att den änka som tidigare haft en pensionärsbiljett och förlorat denna förmån har mycket svårt att förstå den argumentering som herr Gustafson här för. Hennes ekonomiska ställning har ju i de allra flesta fall blivit avsevärt försämrad efter makens bortgång. Jag hoppas att den trafikpolitiska utredningen, som skall överse rabattförmånerna, skall vara mera positiv till den här frågan än vad utskottet har varit i sitt betänkande.

Herr talman! Om herr Sven Gustafson i Göteborg är förvånad över mig så är jag också förvånad över honom, som säger att jag i den här debatten inte skall få tala om att jag är motståndare till 1963 års trafikpolitiska beslut. Hur skall man kunna diskutera frågan om anslag till olönsam järnvägstrafik utan att blanda in 1963 års trafikpolitiska beslut? Det är ju saker som hör ihop. Jag är medveten om — och det har jag också sagt — att den metodik som tillämpas f. n. kan diskuteras, och det är möjligt att den är oriktig; jag kan inte säga någonting om den förrän jag har papperen på bordet. Vad vi förfäktar är — jag har sagt det förut — att så länge som detta beslut gäller skall det också tillämpas, och det innebär att SJ skall ha det anslag till den olönsamma järnvägstrafiken som SJ kräver. Att det nu har gjorts en taxehöjning som har förbättrat SJ:s ekonomiska läge är ju en sak för sig, men effekten av den har inte redovisats i budgetpropositionen. Frågan är ju om jag som riksdagsman skall leka detektiv för att få fram de siffror som inte finns. När jag skriver motioner utgår jag naturligtvis från det siffermaterial som finns i budgetpropositionen och framställer mina yrkanden med dem som utgångspunkt.

Herr talman! Jag vill göra ett par korta reflexioner med utgångspunkt från reservationen av herr Magnusson i Kristinehamn. Han påpekar i denna reservation att de trafiksvaga bandelarna utgör betydande investeringar i vårt land. Ja, det kan man gärna understryka. Det är emellertid så att dessa investeringar inte underhålls på ett sådant sätt att trafiken håller den höga standard som vi har i övrigt inom SJ. Därmed har naturligtvis de delarna svårigheter att hävda sig i konkurrensen om resenärerna. Det är därför som vi från centern och folkpartiet också funnit skäl att satsa på större anslag till SJ:s investeringar. Genom en höjning av trafikstandarden och en effektiviserad marknadsföring av det trafiksvaga bannätet tror vi att underlaget för dessa bandelar, t.ex. inlandsbanan, förbättras. Att satsa på upprustning av exempelvis inlandsbanan tror vi är den konstruktiva åtgärden i detta sammanhang. Men när vi föreslog det, och när förslaget behandlades här i riksdagen, fick vi inte herr Magnusson med oss. Han valde att tillsammans med socialdemokrater och moderater avslå förslaget om ökade investeringsmedel till SJ. Vi grundar vår syn på att regionalpolitiska och socialpolitiska skäl samt trafiksäkerhetsskäl talar för järnvägstrafik. Men då måste också en upprustning av det trafiksvaga nätet komma till stånd. Och för att denna upprustning skall kunna komma till stånd måste man naturligtvis ställa upp när det gäller att satsa investeringsmedel till järnvägen. Beträffande ersättningen till SJ för drift av de olönsamma järnvägarna kan jag helt ansluta mig till herr Sven Gustafsons i Göteborg anförande.

Vinsten kan således få minska, och jag hoppas att en minskning av vinsten skall kunna passa herr Magnusson även i det här sammanhanget. Med dessa få reflexioner ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Stjernström minns nog mycket väl att vid förra årets riksdag hade både han och jag motioner som gällde upprustning av inlandsbanan. Bägge dessa motioner behandlades positivt av utskottet och hänsköts till den trafikpolitiska utredningen och trafikplaneringsutredningen för vidare behandling. Det går därför inte att säga, herr Stjernström, att jag skulle vara ointresserad av inlandsbanans bevarande. Om de investeringsmedel som man hade äskat från centerhåll hade beviljats av riksdagen, kunde då herr Stjernström vara säker på att dessa investeringsmedel hade kommit inlandsbanan till godo? Det är jag inte alls säker på. Men däremot kan man vara säker på att om SJ får sina krav på ersättning för olönsam trafik bifallna, så finns det i alla fall vissa möjligheter att medlen kan komma inlandsbanan till godo.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det är ungefär 14 dagar sedan denna anslagsfråga var uppe till behandling i riksdagen och att herr Magnusson i Kristinehamn då inte var med på att stödja beviljandet av dessa pengar. Därför försöker han naturligtvis med denna undran: Om de här pengarna nu hade anslagits, hade man då med säkerhet kunnat räkna med att de hade tillförts exempelvis inlandsbanan? Nej, givetvis inte, men investeringsutrymmet för SJ hade ökat och därmed hade möjligheterna för en satsning på de trafiksvaga näten också ökat. Man kan i varje fall vara säker på en sak: Med herr Magnussons avslagslinje kommer inga extra pengar inlandsbanan och andra trafiksvaga banor till del.
Herr talman! När nu herr Stjernström inte fick de pengar som han talade om förut tycker jag att han skulle vara ganska angelägen om att yrka bifall till min reservation, som i alla fall skulle ge SJ 67 miljoner.
Herr talman! Jag säger i motionen att verket får tolerera en minskning av vinsten, och jag hade hoppats att herr Magnusson i Kristinehamn skulle kunna gå just på den linjen att man minskar vinsten litet grand. På det viset blir det nämligen möjligt att täcka kostnaderna, och genom den här motionen framställer vi krav på att ingen försämring av det trafiksvaga nätet får ske f.n.

Herr talman! Under de senaste två åren har samhällets stöd till olönsam busstrafik ökat väsentligt. Först gällde det den lokala trafikservicen, och i år förstärks stödet till den regionala trafiken. Detta sker som provisorium i avvaktan på den slutliga avvägningen beträffande den regionala trafikplaneringen. Utökningen är välbehövlig. Men man kommer trots utökningen inte ifrån att samtidigt som det statliga stödet höjts så har bidragssystemet medfört väsentliga kostnadsökningar för kommunerna. Jag har i motionen 858 fäst riksdagens uppmärksamhet på en del förhållanden som är värda beaktande. Enbart det omständliga redovisningsförfarandet har medfört en ökad belastning för kommunerna. Efter de två år som stödet till den lokala busstrafiken utgått har handläggningsförfarandet snarare komplicerats än förenklats. Till detta kommer slutredovisningen för den tid som har gått. Kommunerna belastas inte enbart med det egna redovisningsarbetet utan måste också i stor utsträckning hjälpa bussföretagen. Jag är därför tillfredsställd med att utskottet i sin skrivning framhåller att bestämmelserna utformas så att den administrativa belastningen på kommunerna inte blir onödigt betungande, och jag uttalar förhoppningen att departement och handläggande myndighet tar fasta på anvisningen. Den nuvarande utformningen av beräkningsgrunderna för skolskjutsarnas andel i bidragsberättigade linjer slår väldigt snett i vissa sammanhang. Det förhållandet att kommunerna erhåller ersättning i annan ordning för skolskjutsarna måste givetvis beaktas, men nuvarande system har en mycket ogynnsam utformning. Jag har den uppfattningen att kommunerna över lag är mycket kritiska på denna punkt, och jag förutsätter att de samordningsproblem som utskottet i sin skrivning antyder kan förekomma blir föremål för prövning snarast. I samband med behandlingen av det utökade stödet till den regionala busstrafiken visar departementschefen i propositionen förståelse för svårigheterna med avgränsningen mellan lokal och regional busstrafik inom ytstora kommuner. Till regional trafik kan sålunda i fortsättningen räknas trafik mellan kommuncentrum och kommundelscentrum efter de kriterier som anförts i propositionen. Men tyvärr har departementschefen tillfogat en liten ”knorr” som kan skapa svårigheter för vissa kommuner vid handläggningen hos myndigheten. Han säger nämligen att de nya kriterierna i första hand kommer att gälla orter inom det inre stödområdet. Här borde tydligare ha uttalats att det även gäller gränsområdena till det inre stödområdet. I en kustkommun som Örnsköldsvik, som ligger inom det allmänna stödområdet, utgör mer än två tredjedelar eller 45 kvadratmil glesbygd. Tillämpningen av den nya avgränsningen mellan lokal och regional busstrafik borde självfallet gälla sådana kommuner. Jag är av erfarenhet rädd för att bussbidragsnämnden kommer att inta en restriktiv hållning vid bedömningen av förhållandena inom kommuner av denna typ. Med hänsyn härtill vill jag uttala den förhoppningen att departementet i sina instruktioner till den handläggande myndigheten tar fasta på behovet av att ytstora kommuner med utpräglad glesbygd ges en med kommuner i det inre stödområdet likvärdig behandling. Avsikten med kommunsammanläggningarna var att få en rationell kommunindelning. I dag ser det ut som om vissa av dessa kommuner bestraffas med sämre villkor för befolkningen i de inre delarna. Hade t.ex. de fem inlandskommunerna i Örnsköldsvik bildat låt oss säga två kommuner, så hade de tillhört det inre stödområdet och därmed erhållit de högre regionalpolitiska stöd som följer därav. Dessutom hade flera busslinjer som nu bedöms som lokala linjer räknats som regionala. Frågan är också om kommunindelningen hade blivit sådan som den nu är, om den hade genomförts i dag. Då skulle det säkerligen ha stannat vid fler kommuner än vi har nu. Jag har givit detta exempel för att klargöra det angelägna i att kommunernas ytvidd och struktur tas i beaktande vid avgränsningen mellan regional och lokal busstrafik. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig om jag anser att undervisningsexperiment av visst slag är lämpliga och om det finns skäl för att de i så fall skall hållas hemliga. Enligt skolstadgan kan ett läromedel antagas försöksvis av skolstyrelsen i kommunen om det sker för utprövning av läromedel som inte har getts slutlig utformning eller för prövning av färdigställt läromedel. Det är detta som har ägt rum vid några skolor i Malmö kommun. Skolstyrelsen där har medgivit att ett läromedel som handlar om bilismen får prövas under en fyraveckorsperiod i tio klasser av årskurs 6. Projektet kommer att avslutas i dagarna. Först därefter kan bedömas hur utprövningen utfallit. Principiellt anser jag att projekt av denna karaktär bör genomföras så öppet som möjligt.
Herr talman! Jag tackar fru statsrådet för svaret. På grund av svarets knapphändighet och eftersom det därtill var länge sedan frågan ställdes vill jag påminna kammaren om att anledningen till min fråga var de nyhetsartiklar som förekom i dagspressen om att det pågick pedagogiska experiment som syftade till att göra eleverna till ”bilhatare”. Projektet hade initierats av Nordiska kommittén för konsumentfrågor och syftade till att undersöka förutsättningarna för konsumentundervisning på grundskolans mellanstadium inom de nordiska länderna. I Sverige har projektet varit lokaliserat till Malmö. Av uppgifterna i pressen har man bl.a. kunna utläsa följande: Undervisningen omfattar några lektionstimmar då eleverna skall ifrågasätta de positiva sidorna av bilismen och göras medvetna om att ekonomiska intressen och beroende styr bilismens utveckling. Sedan följer rollspel där bilisten är helt manipulerad och styrd av bilindustrin. Det sägs vidare i pressuppgifterna att sista lektionstimmen skall leda till att eleverna tar avstånd från bilen. Till detta kommer att hela projektet har omgärdats med stor hemlighetsfullhet. Jag är mycket tveksam inför det pedagogiska värdet av sådana här försök. Det måste också vara fel att göra så grova generaliseringar — ibland t.o.m. uppenbara sakfel — som förekommit i projektmaterialet. Som lekman frågar man sig: Stämmer sådana här projekt med intentionerna i grundskolans läroplan? Är det förenligt med statsmaktens krav på objektivitet att så ensidiga värderingar dominerar ett läromedel? Fru statsrådet hänvisar till skolstadgan och säger att ett läromedel försöksvis kan antagas av skolstyrelsen i kommunen, om det sker för utprövning av läromedel som inte har givits slutlig utformning eller för prövning av färdigställt läromedel. Min fråga gällde också om dylika försök bör hållas hemliga. Som svar säger fru statsrådet att de principiellt inte bör vara det. Jag tycker att det hade varit riktigare att säga att det inte finns några skäl för att hålla dem hemliga. Möjligen skulle man kunna tillägga att om dessa försök öppet redovisats hade de förmodligen inte blivit av. Det skulle vara intressant att få klarlagt om regeringen eller skolöverstyrelsen känt till försöksprojektet. Jag skulle gärna vilja ha ett besked på den punkten. Enligt min mening skulle sådan kännedom kunna förhindra nya lika tokiga hugskott framöver. Till sist vill jag fråga: Vet statsrådet om det kommer att publiceras material och läromedel med samma inriktning och innehåll som projektet?
Herr talman! Regeringen har inte i förväg känt till projektets konkreta utformning som läromedelspaketet kom att se ut. Däremot har vi naturligtvis känt till projektets existens, eftersom det ju är ett nordiskt projekt som har sin förankring i en nordisk ämbetsmannakommitté. När det gäller läromedlen vill jag återigen konstatera att frågan bör ställas till den myndighet som har att ta ansvar för försöket. I detta fall var det skolstyrelsen i Malmö. Det kan inte vara meningen att skolministerns åsikter skall vara avgörande för vilka läromedel som skall användas eller vilka lokala försök som skall få genomföras. Vi har så pass stor lokal frihet på skolområdet, och jag tror inte man skall centralisera den här frågan. Ansvaret åvilar alltså den lokala skolstyrelsen, och därför menar jag att det vore fel av mig att blanda mig i och göra ställningstaganden på detta området.
Herr talman! Jag konstaterar att regeringen inte kände till projektets utformning, men det har nu blivit bekantgjort på många olika sätt. Det skulle ha varit intressant om fru statsrådet, utan att lägga sig i skolstyrelsernas frihet på detta område, hade uttalat en mening som kunnat vara till ledning för kommande projekt. Det är inget tvivel om att målsmän och lärare har känt stor oro. Man har också känt förundran på andra håll: i dagspressen har det förekommit kritik på nyhetsplats och i ledarkommentarer, och motororganisationerna KAK, MHF och Motormännens riksförbund har också krävt ett klarläggande från regeringen. Jag gissar att fru statsrådet därvid kommer att ge något klarare besked än vad jag har lyckats få här i kväll. Det är riktigt att vi behöver en rik flora av pedagogiska experiment, men det finns rimligtvis gränser för vad dessa bör innehålla. Man bör inte som nu låta ensidiga värderingar slå igenom på det sätt som sker beträffande det här projektet. Det är inte heller bara fråga om onyanserade utfall mot ett av våra nyttigaste fortskaffningsmedel, utan en stor kategori människor — i det här fallet bilförarna — har pådyvlats det obevisade påståendet, att de systematiskt är utsatta för karaktärsnedbrytande förändringar, som gör dem till rånare och våldsverkare. Sådana experiment tror jag att våra skolor har anledning att betacka sig för.
Herr talman! Det förvånar mig att herr Jonsson i Alingsås fortsätter att understryka att regeringen skall ha en åsikt i den här frågan, när jag här konstaterat att det är de lokala skolmyndigheterna som har att fatta avgörandet. Vill herr Jonsson centralisera frågan till regeringen i vad avser både läromedlen och — vilket det här handlar om — ett vetenskapligt projekt?
Herr talman! Jag vill bara ha besked av statsrådet, om hon anser det förenligt med den läroplan som gäller att det förekommer projekt med det här innehållet. Att lokala skolstyrelser har frihet att pröva nya metoder och nya lä romedel kan vara rimligt, men det kanske ändå inte är för mycket begärt att vi riksdagsmän kan fråga ett ansvarigt statsråd, om detta experiment ligger i linje med de intentioner om krav på objektivitet som både riksdag och regering har ställt på våra skolor.
Herr talman! Men för att kunna svara på den frågan måste jag ju först gå in och granska läromedlet och sedan här i kammaren eventuellt ge ett godkännande av det.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag anser det riktigt att en organisation inte skall få del av det statliga stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet av det skälet att organisationsformen är annorlunda än vanligen är fallet. Herr Lundgren har frågat mig vilka anslag av samhället pingströrelsens verksamhet bland barn och ungdom kan påräkna fortsättningsvis. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. För det statliga stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet måste självfallet vissa generella regler ställas upp för att stödet skall kunna disponeras för avsedda ändamål och fördelas mellan ungdomsorganisationerna. Den nyligen framlagda propositionen om ökat stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet innebär en förändring av bidragsvillkoren för det centrala stödet. De nya regler som föreslås bygger på ett förslag från statens ungdomsråd. Ungdomsorganisationerna har varit aktivt engagerade i utformningen av bidragskonstruktionen. Pingströrelsens barnoch ungdomsverksamhet kommer enligt förslaget inte att tilldelas medel till central verksamhet. Pingströrelsen har nämligen inte någon riksorganisation. Till den lokala barnoch ungdomsverksamheten som förekommer inom pingstförsamlingarna bör emellertid även fortsättningsvis det statliga lokala aktivitetsstödet kunna utgå.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som är nedslående men klarläggande. I klara verba: pingströrelsen har ingen riksorganisation. Vad kännetecknar en riksorganisation? Vad görs på centralt håll? Jo, man har bl.a. ungdomsledarutbildning, man producerar undervisningsoch arbetsmaterial centralt för att kunna serva de lokala organisationerna. Fru statsrådet Hjelm-Wallén! När det inom pingströrelsens folkhög = Nr 49 skola Kaggeholm utbildas 200 ungdomsledare på korttidskurser varje år, Torsdagen den är det då inte en central verksamhet? När man inom Förlaget Filadelfia 3 april 1975 under de senaste två åren har satsat 79 000 kr. i utvecklingsarbete för. = nytt söndagsskolematerial, är det då inte kännetecknande för en central — Om fördelningen av verksamhet? Kaggeholms folkhögskola får årligen ca 300 000 kr. från = detstatliga stödet till de olika pingstförsamlingarna. Hur skulle förhållandena ha varit om de — ungdomsorganisapengarna hade slussats via PU? Skulle PU då ha bedömts som rikstionernas centrala organisation? Om Förlaget Filadelfia genom PU hade fått de här 79 000 = verksamhet kr., skulle det då ha bedömts som riksorganisation? Här är det väl ändå fråga om vad som görs och inte om formerna för det. Notera all den verksamhet som bedrivs inom landets största frikyrkosamfund, där ungdomsverksamheten omfattar 63 000 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år! Är inte det en produktiv och samhällsnyttig verksamhet? Och den bör rimligtvis kosta pengar, precis som det arbete som bedrivs inom andra organisationer. Jag vill också innan tiden går ifrån mig — jag har mycket att säga - kommentera vad statsrådet säger beträffande det lokala stödet. Hur kan statsrådet utlova att kommunerna skall ge bidrag till en rörelse som enligt regeringens bedömning inte har en central organisation?

Herr talman! Endast på grund av den kampanj som tidningen Dagen har dragit i gång angående den här regeringspropositionen har jag ställt min fråga. Därför skall jag nu koncentrera mig, i varje fall i det första inlägget, på just den saken. Jag tackar för svaret. Det innebär nämligen att luften går ur den misstänkliggörandets ballong som har blåsts upp av tidningen Dagen. Så här löd ett par av rubrikerna. Och i en av artiklarna stod det bl.a.: ”Nu riskerar alla landets pingstförsamlingar att bli av med allt vad bidrag heter till barnoch ungdomsarbetet. Ungdomspastorer och barnevangelister som får sin lön genom kommunalt instruktörsbidrag blir utan lön. Sammanlagt rör det sig om miljonbelopp som försvinner från pingstförsamlingarna!” Ledaren den 13 mars avslutas så här — det är verkligen oförskämt: ”Det visade sig under kolonialtiden i Afrika, att kolonialmakten hade lättare att styra hierarkiskt organiserade stammar genom att anknyta dem till sin egen organisationsmodell än att finna en passande form för samlevnad med stammar, som saknade central organisation. Det verkar, som om byråkraterna i Sverige skulle ha drabbats av kolonialmaktens frestelse att yxa till verkligheten efter sin perfekta modell i stället för att ändra modellen efter verkligheten.” Herr talman! Vi är många som djupt och ärligt värdesätter det arbete 145 som pingströrelsen utför. Hela pingströrelsens verksamhet är, menar vi, en omistlig del av de fria andliga folkrörelserna i vårt land. Därför är det beklagligt att en av dess tidningars agerande riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för pingströrelsen. Och nu vill jag fråga herr Sellgren om han inte delar min uppfattning att en ursäkt från tidningen Dagen vore kristligt klädsam. Jag tackar un en gång för statsrådets svar på min fråga. Svaret klarlägger följande: Ja till kommunala anslag, dvs. miljonbelopp. Ja till statliga bidrag för den lokala verksamheten, dvs. ca 90 000 kr. Tidningen Dagen har påstått att inget av dessa anslag skulle utgå.
Herr talman! Jag är övertygad om att det barnoch ungdomsarbete som bedrivs inom pingstförsamlingarna är värdefullt, och jag vill än en gång understryka att jag menar att pingstförsamlingarnas barnoch ungdomsverksamhet är berättigad till det staltliga lokala stödet. Vad kommunerna skall ge kan naturligtvis inte jag föreskriva, det ankommer det på varje kommun att själv bestämma. Vad sedan beträffar det stöd som diskussionen särskilt gällt, nämligen stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, vill jag påpeka tre ting: 1. Stödet avser ungdomsorganisationer. Det kan helt visst vara svårt att definiera vad som avses med ungdomsorganisation. Därför har man också i definitionen tillfogat att organisationen skall bedriva sin verksamhet ”huvudsakligen bland barn och ungdom”. På det sättet kan organisationer som har en integrerad barn-, ungdomsoch vuxenverksamhet komma i fråga. Men det vore helt omöjligt att tillskapa ett system för bidrag till ungdomsorganisationer, om samtliga vuxenorganisationer som inräknar ett visst antal ungdomar som medlemmar också skulle omfattas av denna bidragsform. I så fall måste bidragskonstruktionen göras om i grunden. 2. Det skall vara en riksorganisation. Jag kan inte finna att pingstförsamlingarnas samverkan utgör en riksorganisation. 3. Det måste finnas en central verksamhet. Har man inte en riksorganisation är det naturligtvis svårt att visa upp en central verksamhet, och det är en sådan som vi i dag har svårt att finna.
Herr talman! Om fru statsrådet har svårt att finna en central verksamhet så beror det på viljan. Fru statsrådet har visat en påtagligt god vilja när det gäller att definiera medlemskapet och när det gäller andra organisationer. Men den goda viljan har stannat inför den här organisationen; från regeringens sida anser man att det inte är en ungdomsorganisation. Bör man inte se till verksamhetens omfattning? Bör man inte ta hänsyn till organisationens struktur: till att det är en decentraliserad organisation och till att det sker samma utbildning och produktion av material på Nr 49 centralt håll fastän efter ett annat mönster? Med god vilja skulle statsrådet Torsdagen den ha kunnat betrakta PU som en riksorganisation. 3 april 1975 Hur skall statsrådet kunna utlova det statliga stödet till lokal ung: — domsverksamhet när PU numera inte godkänns ens som en tröskelor Om fördelningen av ganisation? Och om regeringen godkänner organisationen som förmed = detstatliga stödet till lingsorgan för statligt stöd till lokal ungdomsverksamhet, varför då inte ungdomsorganisaockså ta den andra halvan av det steg som behövs och godkänna den = tionernas centrala som en central organisation? Regeringen har ju ändå de facto godkänt verksamhet organisationen som ett organ för redovisning av ungdomsarbete, även om detta gäller enbart den lokala verksamheten. När det gäller kommunerna är det inte säkert att dessa kommer att ha samma inställning. Kommunerna håller nämligen mycket strikt på att organisationen är godkänd som ett centralt organ för att ta emot statligt stöd. Så sent som i mars i år har en församling, som tidigare inte tillhörde PU, av en kommun uppmanats att ansluta sig till den organisationen för att kunna få ut det kommunala bidraget. Enligt en färsk enkät omfattar det kommunala bidraget i dag 3 milj.kr. Hur skall regering och riksdag kunna förklara för svenska folket sitt ställningstagande, om landets största frikyrkosamfund med dess stora ungdomsverksamhet blir utan statligt stöd?
Herr talman! Jag beklagar att herr Sellgren inte svarade på min fråga om lämpligheten av en ursäkt från tidningen Dagen. Men han kan möjligen komma tillbaka ytterligare en gång. Tidningen Dagen är tack och lov inte ensam på den kristna tidningsfronten. På grund av sin dagspresskaraktär är den emellertid den enda kristna tidning som erhåller statligt presstöd. Denna för tidningen Dagen lyckliga situation gör ju att den kan skälla hur mycket som helst på regeringen och prestera de mest vilseledande påståenden men ändå i år kvittera ut ca 2,6 milj.kr. i presstöd utan att behöva säga så mycket som tack. Sedan 1971 har tidningen Dagen f. ö. erhållit nästan 6,5 milj.kr. i presstöd. I den kristna tidningskören hörs som sagt även andra röster, och det kan vara motiverat att till protokollet och för kännedom till kristna i vårt land få citera ur en huvudledare i Svensk Veckotidning, Svenska Missionsförbundets huvudorgan. Där står: ”I de ungdomspropositioner, som förra veckan presenterades för riksdagen, är den nya bilden klart framtonad: Det idéburna ungdomsarbetet har ett värde i sig som ett bidrag till samhällsbygget. Att bäras av en idé, egen särart, utgör inte längre något misstänkt — det är i stället en tillgång. -—-- Svenskt ungdomsarbete har aldrig tidigare fått spela så på egna villkor med statens stöd! — — — Då är närmast regeringsskrivningen en stimulerande utmaning, knappast ett hinder, åtminstone inte om det finns intentioner att låta unga människor växa i inflytande och ansvar. 147 Avgörande blir naturligtvis frågan om vi som ledare är beredda att lära oss lyssna, vara ledare med ungdomarna, inte för dem.”
Herr talman! Att statsmakterna beslutar om ett stöd till ungdomsorganisationerna, betyder inte att vi påtar oss ekonomiskt ansvar för all ungdomsverksamhet i landet. Det vore en omöjlighet. Man måste begränsa sig på något sätt. Pingströrelsen är känd för sin decentraliseringsideologi. Även den decentraliserade verksamheten ger vi stöd till, men det sker genom det lokala aktivitetsstödet. Det passar inte att ge det stödet via det centrala stödet. När man diskuterar det centrala stödet säger herr Sellgren att det har tillskapats ett organ, PU — Pingströrelsens ungdomsverksamhet — och det är riktigt. I dess stadgar står att det är tillskapat för att ta emot och förmedla statligt stöd. Men det är inte ett organ av den typ som man menar med en levande ungdomsorganisation. Därför har vi svårt att i dagens läge ge centralt stöd till pingströrelsens ungdomsverksamhet. Var skall vi annars dra gränsen? Det finns flera vuxenorganisationer som har många barn såsom medlemmar. Vi kan inte vattna ur begreppet ungdomsorganisation hur mycket som helst. Skall i så fall t.ex. LO, som har ett stort antal ungdomar under 25 år och en betydande ungdomsverksamhet, räknas såsom ungdomsorganisation?

Herr talman! Jag har inte råd att ägna flera sekunder åt herr Lundgren än att säga, att herr Lundgren har framställt en fråga till statsrådet och inte till mig. Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete är, som det står i stadgarna och som fru statsrådet anförde, till bl.a. för att ta emot och förmedla statligt stöd. Men, vänligen, fortsätt att läsa i stadgarna! Organet är till för att producera material till hjälp i ungdomsarbetet. Det är avsett att arbeta fram presentationsmaterial i skolarbete och liknande. Med god vilja kan statsrådet och regeringen se vad som görs genom, som jag tidigare har sagt, folkhögskola, förlag och enskilda församlingar, som med uppoffringar samlar till riksomfattande kurser. Med god vilja kan man betrakta detta som en helhet. I andra sammanhang har man gjort det. Pingstmissionens u-landshjälp har accepterats av SIDA som ett samlande organ. I fråga om vigselnämnden gäller samma sak. Men i fråga om PU spricker det. Var är felet — hos regeringen alltså?

Herr talman! Jag har ställt en fråga till statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Från henne har jag fått svar. Jag har ställt en fråga till herr Sellgren. Från honom har jag inte fått svar, och det beklagar jag, därför att det var viktigt att också få svar på frågan om herr Sellgren tycker Nr 49 att det är lämpligt att ha en sådan ledare som tidningen Dagen hade, Torsdagen den Herr talman! Jag vill slutligen bara konstatera att bidragskriterier inte = vikariatsersättning kommer till i något lufttomt rum. Dessa kriterier är framarbetade av för ämneslärarkanen arbetsgrupp inom statens ungdomsråd. Det är alltså ungdomsorga = didater nisationernas företrädare själva som har arbetat fram dem. Jag anser att detta är mycket viktigt. Man har här funnit en form som är enkel, lättadministrerad osv., och det viktigaste är att kriterierna accepteras av dem som är direkt berörda av dem, nämligen ungdomsorganisationerna. Vi i regeringen har sagt att i huvudsak följer vi de här kriterierna. Vi försämrar i varje fall inte villkoren för organisationerna.

Herr talman! Att försöka få ut mera av debatten med fru statsrådet förstår jag är inte meningsfullt, eftersom vi pratar förbi varandra. Jag är övertygad om att fru Hjelm-Wallén i sitt hjärta gärna skulle ge bidrag men konstruerar sådana invändningar som att det är svårt att definiera begreppet ungdomsorganisationer. Jag tror att fru statsrådet har hamnat i ett mycket svårt dilemma. Till herr Lundgren måste jag säga att jag har ställt mina frågor till fru statsrådet för att få klarhet på den här punkten. Också herr Lundgren har ställt en fråga till statsrådet, men tydligen var den frågan bara ett kamouflage för att få till stånd ett samtal med mig. Känner inte herr Lundgren till spelreglerna här i riksdagen? När det gäller frågor äger debatten rum mellan statsråd och frågeställare. Jag tycker att det är väldigt angeläget att tala om pingstförsamlingarnas ungdomsarbete och deras möjligheter att få bidrag. Att här föra en diskussion om sådant som inte har med saken att göra tycker jag är helt oväsentligt.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att lön alltid utgår till ämneslärarkandidaterna vid vikarietjänstgöring då handledaren inte finns disponibel. I propositionen om utformning av praktiken för studerande vid lärarhögskolans lågstadie-, mellanstadieoch ämneslärarlinje m.m. anges 149 olika aktivitetsformer som bör förekomma inom de olika praktikleden. Däribland nämns självständiga övningar, som innebär att kandidaten utan läraranvisningar får överta lärarrollen under kortare eller längre tid. Handledaren bör med få undantag vara närvarande vid samtliga övningar. Ett av dessa undantag kan vara under handledarens fortbildningsvecka, då enligt propositionen lärarkandidaten inte bör förordnas på handledarens lärartjänst. Den nya praktikorganisationen, som genomfördes fr.o.m. den 1 juli 1974, innebär bl.a. en bättre integration av teori och praktik jämfört med tidigare system. Såväl de teoretiska som de praktiska inslagen bör enligt min mening ses som ett led i en sammanhängande utbildning. Handledningen av lärarkandidaten i samband med handledarens fortbildningsvecka bör kunna ske före och efter denna vecka. De ekonomiska förmånerna för ämneslärarkandidaterna är jämförbara med dem som gäller för studerande vid exempelvis socialhögskola, vilka också fullgör praktik. Jag finner det önskvärt att i studiestödshänseende behandla den praktik som är en integrerad del av en utbildning på ett likartat sätt oavsett utbildningens inriktning. Det beslut 1973 års riksdag fattade i anledning av nyssnämnda proposition är ett steg i denna riktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det står fullt klart att ämneslärarkandidaterna sedan ett knappt år tillbaka inte uppbär någon lön under sin praktiktid. Detta har även statsrådet erinrat om i sitt svar. Argumentet för denna reform skulle vara att handledarens roll förändrats. Enligt det nya systemet skall handledaren undan för undan sätta in lärarkandidaten i lärararbetet, och dessutom skall handledare under hela terminen vara disponibel för lärarkandidaten. Detta sista, att vara disponibel, rimmar illa med att samtliga handledare den 7 april lämnar sina kandidater och klasser för att gå på fortbildning —- detta gäller alltså lärarhögskolan vid Mölndal utanför Göteborg. Ämneslärarkandidaterna vid denna lärarhögskola tycker — och det med rätta — att de under den här veckan i praktiken är vikarier utan disponibel handledare och därför också borde ha lön som vikarier. De stöder sig på en PM som kommit från skolöverstyrelsen den 22 oktober 1974, diarienummer L 74:3328, i vilken bestäms av skolöverstyrelsen att betalning skall utgå till lärarkandidaterna vid vikariatstjänstgöring när handledaren inte är disponibel. De 76 lärarkandidaterna vid lärarhögskolan i Mölndal hotar nu med strejk måndagen den 7 april om de inte får ersättning för denna vecka som vikarier utan disponibel handledare i enlighet med vad som står i promemorian från skolöverstyrelsen. Det är därför som de har låtit höra av sig. Vore det inte, statsrådet Lena Hjelm-Wallén, erforderligt att man omedelbart gjorde något ingripande från utbildningsdepartementets sida för att få till stånd en rättelse i detta fall och framför allt för att åstadkomma den rättvisa som lärarkandidaterna är ute efter i enlighet med skolöver Nr 49
Herr talman! Jag vill erinra fru Ryding om att riksdagen vid två tillfällen Om vidgad rätt till behandlat denna fråga. 1973 lades den ursprungliga propositionen. I den = vikariatsersättning citerar jag på s. 25: ”Jag anser att det är värdefullt att lärarkandidaten = för ämneslärarkanfår arbeta självständigt under en vecka. Under förutsättning att stats — didater verkets kostnader inte ökas jämfört med om motsvarande fortbildning förlagts till ferier, bör handledare då kunna genomgå fortbildning. Lärarkandidaten bör inte förordnas på handledarens lärartjänst. Om handledaren är frånvarande från skolan under denna vecka för fortbildning, bör annan lämplig person kunna förordnas som handledare.” Detta har fru Ryding tagit ställning till 1973. Också 1974 var denna sak uppe, dock utan att den speciella frågan om fortbildningsveckan berördes i riksdagen. Två gånger har det alltså godkänts. Jag menar att principen är ganska enkel. Det äger rum en utbildning också under den veckan då kandidaten har självständiga övningar och handledaren är på fortbildning. Det förutsätts att handledning skall ske både före och efter veckan i form av samarbete mellan lärarkandidaten och handledaren. De gör upp en planläggning före och följer efteråt upp vad som försiggått under denna vecka. Om lärarkandidaten i enstaka fall känner behov av stöd under handledarens frånvaro, bör lärarkandidaten efter samråd med praktikskolan kunna få en vikarierande handledare förordnad. Det bör också påpekas att rektor, studierektor eller tillsynslärare enligt skolstadgan skall lämna råd och anvisningar till mindre erfarna lärare. Det finns alltså råd och stöd att tillgå även under denna vecka.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. Jag tycker ändå att det är märkvärdigt att skolöverstyrelsen i en PM kan skriva in bestämmelser att lärarkandidat som vikarierar för handledare, som på grund av sjukdom inte är disponibel, skall få lön som vikarie medan kandidaten när handledare är på fortbildning inte skulle få någon lön. Den PM från skolöverstyrelsen som lärarkandidater stöder sig på skulle alltså inte betyda någonting. Kan möjligen, fru statsråd, dessa lärarkandidater ha kommit i kläm på grund av frågan om huvudmannaskapet? När handledaren är på fortbildning är det lärarhögskolorna som skall betala fiolerna, och de har inga pengar.

Herr talman! Det som gäller angående fortbildningsveckan är naturligtvis det som riksdagen har godkänt av vad som stod i propositionen 151 Jag känner också till att det förekommer att lärarkandidat förordnas på handledares lärartjänst. Men detta skall bara få göras om handledaren blir sjuk för en kortare tid, och det måste vara under den absolut sista delen av den längsta praktiktjänstgöringen, som är den avslutande delen i utbildningen. Det förhållandet att man gör på det sättet beror på att man tar hänsyn bl.a. till eleverna i klassen. Man anser det som regel rimligt att lärarkandidaten för elevernas skull förordnas i stället för sin handledare.
Herr talman! Kan jag tolka detta så att lärarkandidaten får betalt när han förordnas och i praktiken tjänstgör som vikarie, men att lärarkandidaten inte får betalt när han tjänstgör som vikarie därför att handledaren är på fortbildning?
Herr talman! Det är riktigt uppfattat så till vida att en lärarkandidat som förordnas på en tjänst skall ha betalt. Då är man också vikarie. Däremot är man inte vikarie om man fortsätter sin utbildning med självständiga övningar under en vecka — även om handledaren då är på fortbildning någon annanstans. Man är icke förordnad för tjänsten och skall alltså inte ha lön. Man kan inte heller anses som vikarie under denna vecka.

Herr talman! Herr Lundgren har frågat mig vilka bedömningar jag anser bör ligga till grund för undersökningar av extrema minoritetsgrupper. Interpellationen är föranledd av en enkätundersökning som socialstyrelsen nyligen har gått ut med till överläkarna och de biträdande överläkarna vid samtliga psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar i landet. Enligt vad jag har inhämtat är syftet med undersökningen att kartlägga i vilken utsträckning man vid dessa inrättningar under den senaste treårsperioden har kunnat konstatera samband mellan vårdbehov hos patienter och verksamhet som bedrivs av bl.a. olika religiösa rörelser med särskilt intensiva verksamhetsformer. Den gäller också sambandet mellan patienternas vårdbehov och vissa andra verksamheter, t.ex. s.k. transcendental meditation och sensitivitetsträning. Undersökningen är begränsad till att avse uteslutande ett eventuellt samband mellan vårdbehovet och viss verksamhet. Den är alltså inte inriktad på de förhållanden som råder inom vissa minoritetsgrupper eller på de åsikter som är företrädda inom sådana grupper. Mot den här bakgrunden vill jag svara herr Lundgren att det är självklart att alla åtgärder från samhällets sida som på något sätt berör sammanslutningar av enskilda måste utformas mot bakgrund av de vidsträckta medborgerliga frioch rättigheter som råder i vårt land. Regler som skyddar bl.a. yttrandefriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten finns i 2 kap. i den nya regeringsformen. I fråga om religionsfriheten finns det vidare, som herr Lundgren nämner i sin interpellation, bestämmelser i religionsfrihetslagen som garanterar de enskilda rätt att fritt utöva sin religion.

Herr talman! Det centrala innehållet i min interpellation gäller religionsfriheten. Men den fråga som interpellationen avslutas med har medvetet givits en allmän formulering om extrema minoritetsgrupper. En fixering vid att endast religiösa minoritetsgrupper kan medföra psykiska skador är nämligen omotiverad. Min uppfattning är att extrema minoritetsgrupper utan religiöst förtecken också kan ha skadliga effekter på människor, speciellt barn och ungdom. Jag vill i detta sammanhang citera ur en ledare i Svensk Veckotidning nr 11 1975, rubricerad ”Socialstyrelsen skriver brev”. Där står det bl.a.: ”Det finns miljöer där barn och ungdomar utsätts för mer påtaglig destruktiv påverkan. Dessa barn och ungdomar skulle vara mer betjänta av snabb uppmärksamhet. I Göteborg har man t.ex. belyst den sociala situationen för de barn som kommer i närheten av porrklubbarnas verksamhet. Den berör troligtvis fler barn och ungdomar och är till sin verkning långt mer ödesdiger.” En och annan icke religiös extremgrupps metoder kan alltså befaras medföra vad socialstyrelsen i den i interpellationen omnämnda skrivelsen kallar ”själslig anspänning” och ”bli ömtåliga personer övermäktig och grunda ett behov av psykiatrisk vård”. Detta kan vara motiverat att framhålla inledningsvis. I statsrådets svar koncentreras uppmärksamheten helt riktigt på religionsfrihetsfrågan. Jag tackar för att justitieministern slår fast, att åtgärder från samhällets sida som berör sammanslutningar av enskilda måste utformas så att bl.a. religionsfriheten garanteras. Det beskedet är välgörande, även om det är självklart. Beskedet är nödvändigt på grund av den oro och osäkerhet som socialstyrelsens aktuella enkätundersökning skapat. De upplysningar justitieministern fått från socialstyrelsen förefaller emellertid lika oklara som formuleringarna i följeskrivelsen till enkätundersökningen. Jag citerar först skrivelsens inledning: ”Inom vårt land har på senare år uppkommit olika slag av religiösa eller eljest på andlig verksamhet inriktade rörelser, vars aktiviteter genom sin intensitet i verksamhetsformerna och/eller originalitet i fråga om metoder och mötandet av översinnliga fe nomen eller hanterandet av själslivets problematik skiljer sig från andra mera välkända verksamheterav liknandeart. Bland strömningarav angivet slag kan nämnas sådana, som verkar för transcendental meditation och vissa religiösa minoritetsgrupper som bygger på österländska eller västerländska tankegångar. Även företeelser som spiritistiska seanser eller liknandes.k. ockulta sammankomster förtjänar att beaktas i sammanhanget. Den verksamhet, som bedrives av Scientologikyrkan, torde också i viss mån kunna hänföras till nämnda slag av särpräglade yttringar i fråga om synen på och dispositionen av det andliga kraftfältet.” Detta är en vid och opreciserad skrivning. Med den som grund skall läkarna avgöra eventuella samband mellan engagemang i religiösa minoritetsgrupper och behov av psykiatrisk vård. Risken är uppenbar att uppläggningen av undersökningen uppfattas som om minoriteters rätt att ha ”udda” trosoch livsåskådningar sätts i fråga. Detta är allvarligt ur religionsfrihetssynpunkt. De upplysningar justitieministern fått av socialstyrelsen gör inte saken bättre. Undersökningen gäller, enligt den nya formuleringen i interpellationssvaret, ”olika religiösa rörelser med särskilt intensiva verksamhetsformer”. Vad är detta? Delar inte justitieministern min uppfattning att också denna nya formulering är alldeles för oprecis? Många av de religiösa minoritetsgrupperna kan känna sig utpekade. Det finns ingen anledning att undersöka eventuella samband mellan vårdbehov och religiösa minoritetsgrupper i allmänhet. Herr talman! Dagens svenska samhälle är ett pluralistiskt samhälle. Intressen och värderingar är och blir alltmer mångskiftande. Internationaliseringen av hela vår kultur är självklart en av anledningarna. Religionens värld är inget undantag. Antalet religiösa smågrupper och särbildningar ökar påtagligt. I min interpellation skriver jag att det i Sverige finns minst ett 90-tal religiösa minoritetsgrupper. Den siffran är klart i underkant. Någon exakt uppgift går inte att ange. Flera av grupperna är kortlivade och svåra att innehållsmässigt definiera. Den troligen främste experten på detta område i Sverige, amanuensen vid Religionssociologiska institutet i Stockholm Bo R. Ståhl, uppskattar antalet till ca 125. Låt mig exemplifiera den synnerligen omfattande spännvidd i åsikter och värderingar dessa sekter representerar. Grundfrågan för sekterna är: Vad skall vi göra för att vinna frälsning? Svaret anger sektens egenart och dess typ. Svaret anger också sektmedlemmarnas världsuppfattning, hur de ser på det övernaturliga och anger hur de skall förhålla sig inför det gudomliga och inför världen. Många sekter sysslar med frågor om de yttersta tiderna, de fenomen som kallas apokalyptik. Dit hör exempelvis det nu etablerade Adventistsamfundet eller Sjundedagsadventisterna. Under förra hälften av 1800-talet bröt en väckelse fram i USA med mottot: ”Gör dig beredd ty Herren kommer snart.” Man predikade att Jesus kunde komma tillbaka vilken dag som helst. Adventisternas verksamhet började i Sverige år 1880. Motståndet mot verksamheten var starkt i början, främst från prästerskapets sida. Vid ett tillfälle blev ledaren, lekmannapredikanten J. P. Rosquist, även satt i fängelse. — En adventist lägger mycket stor vikt vid sunda levnadsvanor. De matföreskrifter man följer står i 3 Mos. 11 kap. Att ge tionde av sin inkomst till samfundets verksamhet betraktas som mycket viktigt. Inom adventismen har det liksom inom så många andra religiösa riktningar uppstått splittringar, inte mindre än ett 70-tal. En av dessa utbrytningar finns i Sverige under namnet Sjundedags Adventistsamfundet Reformationsrörelsen. Det torde knappast finnas någon i vårt land som inte någon gång kommit i kontakt med en representant för Jehovas vittnen. Jehovas vittnen anser sig företräda den enda sanna kristna församlingen. Andra trosriktningar anser man endast vara ett verk av den Onde. Främst låter man denna kritik gå ut över den katolska kyrkan. Till himlen kommer endast ett bestämt antal människor — 144 000. Dessa kallas för ”den lilla hjorden”. Alla de övriga som varit Gud lydiga skall i evighet få bo på denna jord, som efter Jehovas renande eld blivit ett blomstrande paradis. Några sociala kännetecken på medlemmarna är att de på det bestämdaste vägrar all form av värnplikt, även om den är vapenfri. Man vägrar att ta emot blodtransfusion. Inte heller får sådan ges åt deras barn. Blodet är heligt och det innehåller även människans själ; därför får det inte överföras från en person till en annan. Blodet är också absolut förbjudet att förtära. Jehovas vittnen firar inga högtider, vare sig jul, påsk eller födelsedagar. Inte heller har man någon helgdag. Man vägrar att hälsa flaggan. Att hissa en flagga är detsamma som att bryta Guds bud om avgudadyrkan. I likhet med Jehovas vittnen lär en annan av de apokalyptiska rörelserna, Efraims budbärare, att paradiset är materiellt och att det skall upprättas på jorden. Innevånarna skall utgöras av arbetarklassen. Budbärarna hyser stor motvilja mot den traditionella kristna trosåskådningen och det etablerade samhället. Man vägrar delta i varje form av samhällstjänst. All fotografering och allt avbildande är förbjudet. Motviljan mot byggandet av tempel och kyrkor tycks vara ett huvudstycke i deras lära. Vilodagen är ett okänt begrepp och inga religiösa högtider firas. Varken dop eller nattvard praktiseras. Förkunnelsen är starkt färgad av utläggningar rörande den yttersta tiden. En annan huvudgrupp av sekter karakteriseras av en strävan att återgå till urkyrkans tro och ordning. Plymouthbröderna hör dit. Deras tro och lära överensstämmer på de väsentligaste punkterna med den traditionella kristna uppfattningen. Men år 1960 inträffade en allvarlig schism bland de svenska ”bröderna”, som ledde fram till en ”sluten” linje och en ”öppen” linje. De troende skall enligt den ”slutna” exklusiva linjen inte äta tillsammans med icke-församlingsmedlemmar. Vidare skall barnen, när de är i tolvårsåldern, avgöra huruvida de till tillhöra församlingen eller ej. Om inte, har de ställt sig utanför gemenskapen och får i konsekvens med detta inte äta vid samma bord som föräldrarna. De medlemmar som föredrar den ”öppna” linjen kallas av de ”slutna” för ”spetälska”. Denna uppdelning har i många fall gått rätt igenom familjeoch släktskapsband. Som exempel på konsekvenserna av detta kan nämnas att man inte skakar hand med en ”oren” eller ”spetälsk”. Inte heller erbjuds en sådan sovplats. ”Slutna” församlingar finns på ett 15-tal platser i Sverige. ”Öppna” församlingar finns bara på ett par platser. Ett yttre gemensamt kännetecken bland de ”slutna” är deras vägran att befatta sig med sociala och politiska frågor. Vidare har de misstro mot skolutbildning efter grundskolan. Undantag gäller emellertid för lantbruksskolor. Man intar en pietistisk hållning till det mesta utom till alkoholförtäring. De kristna bröderna utgör en variant på temat om återgång till urförsamlingen genom att de vägrar att organisera sig. De troende skall leva ett heligt och från världen avskilt liv. Man anser sig inte företräda någon ny församling utan endast samma församling som grundades på den första pingstdagen. Alla andra samfundsbildningar stämplas som människoverk och stridande mot den heliga skrift. Man går dock aldrig i polemik med andra kristna. Någon spridning av litteratur förekommer inte. I stället beger sig två ”bröder” — en yngre och en äldre — ut för att predika för människorna i hemmen. Denna missionsmetod anser man vara den enda Jesus gett exempel på genom att han sände ut lärjungarna två och två. Tungor av eld — så kan en tredje huvudgrupp av sekter karakteriseras. De s.k. karismatiska gåvorna, främst tungomålstalet, sätts i centrum. Pingströrelsen hör naturligtvis hit. Huvudåtrömmen inom pingströrelsen är emellertid nu så väl etablerad att den inte längre kan betraktas som en religiös minoritet. Rörelsens utveckling har dock varit ganska fylld av slitningar, schismer och utbrytningar. Ur den norska pingströrelsen har Maranata vuxit fram. Maranata är arameiska och betyder ”Du vår Herre, kom!” Den första Maranataförsamlingen bildades i Örebro 1959. Någon egentlig ledare finns knappast, men Arne Imsen får sägas vara mest framträdande. Att kartlägga Maranatarörelsen som helhet i Sverige förefaller vara en hel vetenskap. Ett flertal fraktioner dyker upp och försvinner, andra blir mer bestående. Det finns en hel rad småförsamlingar som f. ö. ryms inom huvudgruppen Tungor av eld: Betania i Lillån, Göteborgs Fria Församling, Glory-rörelsen i Stockholm, Böneförsamlingen i Stockholm, Världsvid Väckelse osv. En helt annan huvudgrupp utgör sådana rörelser som säger sig ha metoder att uppnå eftersträvansvärda mål i detta livet. De lär ut hur man uppnår hälsa, välstånd och social prestige. Rörelser av detta slag är främst en amerikansk företeelse. Med en gemensam beteckning kallas de New Thoughtrörelser. Ett extremfall är här scientologin som utfäster sig att stärka klientens psykiska krafter i ungefär samma ordalag och samma annonsteknik som hälsoinstitut bjuder ut sina träningsprogram för kroppen. I den religionssociologiska litteraturen kallas sekter som scientologin manipulativa sekter. Genom övernaturliga och ofta esoteriska, dvs. hemliga, eller ockulta medel skall världen manipuleras så att det blir gott utbyte av det hela. På det sättet skall människor frälsas. Scientologin började inte som en sekt utan som ett terapeutiskt system. Dess sekteriska art framträdde relativt sent, då den terapeutiska metoden ansågs ha ett slags kosmiskt innehåll och då mystisk och metafysisk legitimering kunde ges åt vad som tidigare hade varit en pseudovetenskaplig orientering. Rörelsen har ådragit sig ofördelaktig uppmärksamhet, inte främst för sina religiösa utan för sina terapeutiska teorier. Är beteckningen Scientology-kyrkan endast ett täcknamn för att kunna gå in under religionsfrihetslagen? Allt fler ställer sig den frågan. Är scientologin ett modernt kvacksalveri med folks själsliv? Många ställer också den frågan.

Herr talman! Såvitt jag har inhämtat är socialstyrelsens syfte med undersökningen att få kunskap om huruvida det föreligger något samband mellan vissa verksamheter och konstaterade vårdbehov. Beslutet att företa undersökningen omfattar detta och ingenting annat. Jag vill också erinra om att man vänder sig enbart till befattningshavare på vissa sjukvårdsinrättningar. Man avkräver alltså inte företrädare för några minoritetsgrupper svar på några frågor.

Herr talman! Jag vill kanske några minuter till ägna mig åt den ledare i Svensk Veckotidning som jag omnämnde tidigare. Där står det: ”Vad man kan kritisera Socialstyrelsen för är de oprecisa skrivningar om att det är sambandet mellan psykisk ohälsa och "religiösa minoritetsgrupper', som skall bevakas. Att vara minoritetsgrupp är i och för sig inget negativt. Genom skrivelsen får "religiösa minoritetsgrupper” något suspekt över sig därför att de är ”minoritetsgrupper'. Det är väl snarast extrema yttringar som hotar människors psyke och sociala hälsa, som Socialstyrelsen vill vara uppmärksam på.” Det är naturligtvis inte justitieministerns sak att göra de här slutgiltiga exakta preciseringarna. Men jag tackar ändå för svaret, därför att det innehöll ett besked att det var ett fåtal av grupperna det gällde. Vi är alltså överens om att religionsfriheten måste garanteras och att därmed följer mycket stor restriktivitet i det här undersökningsarbetet. Jag tackar justitieministern för det klara beskedet. Det är ju tyvärr så — och detta är väl en av anledningarna till att jag har framställt interpellationen — att socialstyrelsen tidigare fått bakläxa i liknande frågor. Vid det tillfället gällde det Maranatarörelsen. Socialstyrelsen får naturligtvis inte beskyllas för okunnighet om religiösa minoritetsgrupper, men en viss okänslighet tycker jag ibland lyser fram. Detta är en utomordentligt grannlaga uppgift. Stor varsamhet och ödmjukhet krävs — det gäller människors innersta livsoch gudstro. Men jag är övertygad om att det svar som justitieministern har lämnat i dag, där han sagt att man skall garantera religionsfriheten och att det här gäller ett fåtal grupper, skall vara så klarläggande att några övertramp inte kommer att ske.
Herr talman! Jag tycker att både justitieministerns och herr Lundgrens uttalanden i den här frågan innehåller mycket värdefulla synpunkter på hela komplexet — detta att religionsfriheten skall garanteras och att dessa frågor är speciellt känsliga när de börjar beröra vad man kan kalla för vårdfrågorna. Herr Lundgrens omfattande men kanske litet ytliga svep över de olika sekterna gav emellertid intryck av att herr Lundgren måhända inte i detalj vet vad allting handlar om. Jag känner inte till om herr Lundgren själv har studerat saken eller om han har läst en smula ytligt i tidningar och fått litet tips här och där. Jag skall inte gå in i detalj och vill inte gärna polemisera i detta sammanhang, och eftersom jag har väckt en motion om att man verkligen bör pröva vad transcendental meditation kan innebära såsom en teknisk metod att komma i harmoni med sig själv, så får jag återkomma till saken i anslutning till behandlingen av motionen. Att man skall hålla efter de sekter som är avvikande och kan vara besvärande för människor som råkar in i dem är alldeles klart. Jag vet så väl att vi har t.o.m. djävulsdyrkan här i Sverige. Men det finns också i många av förekommande sekter mycket gott att hämta i kärnan, och man skall nog inte svepa för lättvindigt över allting. När det gäller t.ex. transcendental meditation, så är den rent tekniska delen med de kriterier som bör följas för en icke religiös syn på utövandet — alltså inte strävan efter kosmiska upplevelser utan den rent tekniska avkopplingsmetoden -— full fysiologiskt förklarbar och acceptabel. Säkerligen finns det mycket gott på olika håll i övrigt också, men jag skall som sagt inte gå in på detaljer. Vi skall inte bara fördöma dessa aktiviteter och tro att allt som står i tidningarna är riktigt. Var och en av oss har möjligheter att studera dessa företeelser på närmare håll. Genom att besöka tillställningar av dessa slag kan vi kanske i vissa fall få en ”oroande” syn på verksamheten, i andra fall kan vi däremot få en lugnare syn på frågorna. Var och en av oss bör alltså våga att närma oss dessa företeelser. Det är mycket viktiga problem i samhället, och det räcker kanske inte alltid att ta ställning bara efter att ha hört någon tala illa om en och annan av dessa aktiviteter.
Herr talman! I och för sig kan jag förstå att herr Gernandt upplevde det så att jag måhända svepte över detta fält litet för lättvindigt. Men jag har en känsla av att jag ändå frestade mina kammarkamraters tålamod, när de fick lyssna på ett alltför långt anförande så här sent på natten. Jag hade annars kunnat tala flera timmar om dessa saker, men detta är inte rätta platsen för det. Min ambition är verkligen att inte vara vare sig ytlig eller lättvindig i sådana här sammanhang. Jag är inte expert på dessa frågor, men jag har under ganska lång tid ägnat mig rätt mycket åt att studera dessa intressanta företeelser. Här är det inte fråga om att fördöma dessa grupper. Det hoppas jag verkligen framgick av vad jag sade. Av de i runt tal 125 religiösa minoritetsgrupper som finns här i landet är det ett ytterligt litet antal som det över huvud taget finns anledning att se närmare på. Det är inte att fördöma dessa människor, herr Gernandt, tvärtom är det att ställa sig på deras sida när jag säger att religionsfriheten i Sverige icke får trädas för när. Det är endast när den personliga integriteten trampas på tårna och man gör våld på andra människors själsliv och kanske ”kvackar” som vi skall ingripa. Det skall vi inte göra mot den religiösa utövningen. Men när man i religionens namn trampar in på dessa andra områden, så skall vi vara observanta. Religionsutövningen, herr Gernandt, skall vi ta djupt allvarligt på och inte rota i. Vi har som sagt full religionsfrihet här i landet, och den skall vi slå vakt om!
Herr talman! Jag är helt övertygad om att herr Lundgren bedriver denna aktivitet med det rätta sinnelaget, och jag vill säga att jag uppskattar vad han här har sagt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och uttala min tillfredsställelse över att regeringen så snabbt kunde fatta beslut om den första biståndsinsatsen till PRR med anledning av den aktuella situationen och att man då kunde bifalla PRR:s hela framställning. Samtidigt vill jag understryka att en insats av den här storleksordningen naturligtvis är mycket liten, sedd i förhållande till de oerhörda behov som självklart föreligger både på kort och på lång sikt. Jag har för drygt ett år sedan med egna ögon haft tillfälle att studera 167 Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering situationen i en annan del av Sydvietnam, som då redan var befriad, och se hur fullständigt förstört ett sådant område var av den långa ockupationen av amerikanska trupper och deras allierade och inte minst vilken oerhörd förstörelse som hade åstadkommits i samband med att den provinsen hade befriats. Då kunde jag studera vilka oerhörda ansträngningar som fordrades för att återställa naturen, jordbruket och produktionen i övrigt, för att inte tala om hälso och sjukvården samt utbildningssystemet för att skapa normala levnadsvillkor för människorna där. Det är mycket väsentligt att Sverige tar nästa steg snarast möjligt i ett hastigt utvidgat stöd till PRR. Jag vill betona att vad som här sägs om den medelsberäkning som gjorts för nästa år för PRR bygger på en bedömning av situationen sådan den var för ett halvår sedan och för några månader sedan men att naturligtvis nu helt nya bedömningar måste göras. Därför vill jag ställa en kompletterande fråga till statsrådet: Är regeringen nu i gång med att planera för nästa betydligt mer omfattande fas i det bistånd som måste ges, och kommer det att finnas pengar att anslå för de insatser som då måste göras?

.err talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret. Sedan min fråga ställdes här i kammaren har regeringen fattat beslut om visst katastrofbistånd till människorna i södra Vietnam. Det är bra att regeringen handlat snabbt och tillmötesgått den begäran som ställts från PRR. Men under den senaste veckan har också antalet människor som är i omedelbart behov av bistånd kraftigt tillväxt. Det är därför nödvändigt att ytterligare medel snabbt ställs till förfogande för bistånd, kanaliserat genom den enda fungerande administrationen i södra Vietnam, dvs. den provisoriska revolutionära regeringen, PRR. Vad som just nu händer i södra Vietnam är att ett förtryckarvälde, utövat av marionetter dirigerade av USA-imperialismen, faller samman under trycket från folkets breda massor. Det handlar om en folkresning som sveper undan en korrupt och fallfärdig regim. Befrielsen av södra Vietnam från marionetten Thieus herravälde har gått i utomordentligt snabbt tempo. Den befolkning som lever i områden administrerade av PRR har snabbt tillväxt med flera miljoner. Även om PRR:s administration är erkänt duglig ställs den inför utomordentliga svårigheter när det gäller att omedelbart klara försörjningen för ytterligare miljontals människor i ett område, där de tillbakaryckande marionettrupperna använt den brända jordens taktik. Det finns i dag ingen viktigare internationell solidaritetsinsats än att ge ett kraftigt ökat stöd till den växande befolkningen inom PRR-områdena. Detta understöd blir effektivt. Statsrådet Sigurdsen har i tidningsintervjuer sagt att fonderna för katastrofhjälp nu är barskrapade och att man måste vänta med ytterligare medel tills det nya budgetåret börjar. Jag vill vädja till regeringen att snarast till riksdagen ställa förslag om ytterligare anslag till PRR att utgå omedelbart, dvs. under detta bud getår. Det är nu stödet behövs. Jag är övertygad om att en stor majoritet — Nr 51 i riksdagen kommer att ställa sig positiv till ett sådant fegertngsnitipv. Tisdagen den den fortsatta frågestunden. dre Herr talman! F. ö. anser jag att Sverige omedelbart måste erkänna re — Om ökat bistånd till I frågesvaret sägs att regeringen med stor uppmärksamhet följer den fortsatta utvecklingen i Sydvietnam. Jag vill i det sammanhanget påpeka att vi har tillmötesgått hela den begäran om varor som PRR framställt, och vi står i fortlöpande kontakt med bl.a. PRR:s generaldelegation för bedömning av de akuta biståndsbehoven. I årets budgetproposition har regeringen lagt fram förslag, som inom kort skall behandlas av kammaren, om ca 219 milj.kr. till katastrofbistånd. Jag vill erinra om att det i budgetpropositionen också står att det finns särskild anledning att räkna med ett fortsatt behov av katastrofinsatser för bl.a. Indokina. I budgetpropositionen står vidare att 110 milj.kr. beräknas till nya biståndsfonder, som diskuteras inem FN. Vi vet inte hur det går med de fonderna, och vi föreslår i budgetpropositionen att för den händelse medlen inte kommer att tas i anspråk för någon av dessa fonder så bör de kunna utnyttjas för katastrofändamål. Det gäller alltså pengar som, om riksdagen tillmötesgår förslaget, finns disponibla från den 1 juli. Jag vill, i anledning av fru Dahls fråga, och även som ett svar till herr Hermansson, säga att det finns möjligheter att planera för eventuella insatser när vi får en klarare bild av PRR och över läget i Sydvietnam. Då kan planerna sättas i gång även om utbetalningen av medel inte kan ske förrän efter den 1 juli, alltså på det nya budgetåret.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för den kompletteringen.

Jag tolkar statsrådets svar så att regeringen har en hög handlingsberedskap, att arbetet redan pågår och att inga insatser kommer att hindras av brist på medel.
Herr talman! Jag är också tillfredsställd med det sista som statsrådet Sigurdsen har sagt. Jag tolkar det så att regeringen är beredd att tillmötesgå de ytterligare framställningar om bistånd som kan komma att göras från PRR. Det är också tillfredsställande att det sker en planering för en kraftig ökning av biståndet under nästa budgetår. Men vad jag framför allt ville understryka i mitt tidigare inlägg var behovet av ett kraftigt ökat bistånd omedelbart. Det är nu som det ailra största behovet föreligger, och jag betonar än en gång vad jag sade i mitt inlägg om att ytterligare medel bör ställas till förfogande. Enbart under den senaste veckan har ju behovet av stöd oerhört kraftigt tillväxt för varje dag, och den ökningen kommer att fortsätta under de närmaste veckorna. Sedan vill jag också peka på att även i Cambodja föreligger ett starkt behov av bistånd till de miljontals människor som bor i de områden som har befriats av den revolutionära frihetsrörelsen och som nu administreras av regeringen GRUNK.